Herr talman! I statsutskottets förevarande utlåtande nr 191 behandlas ett flertal motioner, som har det gemensamt att de berör den statliga trafikpolitiken, men från skilda utgångspunkter. Jag har själv bidragit med två motioner. Jag vill här med några ord beröra den ena, nämligen motionen II: 846, i vilken jag har hemställt om utredning rörande en samordning av landsvägsoch järnvägstransporter på längre avstånd. 'motion som kommer att behandlas se nare i dag har jag velat göra riksdagen uppmärksam på den enorma utveckling på landtrafikens område som vi har att vänta inom de närmaste 15 åren. En av många vägar att lösa den framtida transportanhopningen vore, skriver jag i motionen, att utveckla ett system som möjliggör en samordning av trafiken. Jag har närmast antytt landtransporterna. Ökade möjligheter till året runtsjöfart utmed ostkusthamnarna kan även tänkas ge samordningsmöjligheter för den inrikes trafiken. Flygfrakttrafiken bör heller inte glömmas bort i sammanhanget. I årets statsverksproposition anges att ett sådant samarbete pågår endast mellan SJ och det av SJ delägda ASG. Denna begränsning måste anses otillfredsställande.

Om detta utredningsarbete är i linje med motionens syfte, kan min motion i princip anses besvarad, och jag har då bara att uttala min tillfredsställelse häröver. Eftersom uppgiften i utlåtandet är synnerligen knapphändig, skulle jag emellertid ha önskat att kommunikationsministern nu hade varit närvarande i denna kammare för att lämna en närmare redogörelse för det nämnda samarbetets uppläggning. Om så inte blir fallet vore det värdefullt om någon av utskottets representanter i kommunikationsministerns ställe ville lämna en sådan redogörelse. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Vpk-gruppen har under åren på olika sätt tagit upp den statliga trafikpolitiken med alla dess aspekter av såväl regionalpolitisk som miljöpolitisk art.

På järnvägarna är dessutom olycksfallen få medan landsvägstrafikens höga olycksfallsfrekvens är ett känt och sorgligt faktum. Vi har funnit denna utveckling mycket negativ och har därför ansett det nödvändigt att påyrka åtgärder för att bryta trenden mot en förskjutning av transporter och trafik från järnvägar till landsvägar. Vi har i tidigare trafikpolitiska debatter i denna kammare funnit anledning att åberopa det tiopunktsprogram, som de SJ-anställdas fackliga organisation presenterade 1969. Det finns skäl att även i detta sammanhang påpeka att de SJ-anställda själva begär en orien tering mot ett ökat utnyttjande av den spårbundna trafiken och att deras förbund därvid särskilt uppmärksammat godstransporttrafiken. Man vill t.ex. ha förbud mot transport på bil av vissa tunga och skrymmande godsslag och avvisar bestämt en ytterligare ökning av landsvägsfordonens längd och vikt. I utskottets utlåtande hänvisas till det trafikpolitiska reformprogram som nu genomförs och till pågående utredningsarbete. Allt detta är gott och väl, även om det väl är en tämligen utbredd mening att reformprogrammet är för begränsat och att riktlinjerna för hela den statliga trafikpolitiken är mogna för en översyn. Det blir säkerligen anledning att återkomma till dessa frågor när den nya riksdagen skall ta ställning till de allt aktuellare trafikproblemen. Oavsett detta och oavsett att man kan finna mycket som är lovvärt i SJ:s ansträngningar att göra reklam för sina tjänster, borde det emellertid vara möjligt att redan nu ge ansvariga myndigheter i uppdrag att se över problemet och att utarbeta ett program för att medvetet styra över de tunga och långväga transporterna till den spårbundna trafiken. Vi har i motionen satt upp som ett mål att man inom tre till fem år skall ha fört över alla de transporter, som den tunga lastbilstrafiken nu utför, till järnväg. För att uppnå detta mål har angivits vissa åtgärder, exempelvis de som tas upp i Järnvägsmannaförbundets tiopunktsprogram och sådana som föreslås i en rad motioner vilka riksdagen under senare år haft att behandla. Herr talman! Jag ber med hänvisning till det anförda att få yrka bifall till motionerna I: 736 och II: 845.

Herr talman! Jag vill framföra några synpunkter i egenskap av motionär i den fråga som behandlas i förevarande utlåtande. , | Vad först gäller utskottsutlåtandet, tycker jag att statsutskottet inte är sär skilt anspråksfullt när det börjar med att hänvisa till sitt utlåtande nr 167 från i fjol. Det var inte precis utförlighet som präglade det utlåtandet, lika litet som detta kan sägas vara fallet med årets utlåtande. När det sedan gäller trafikpolitikens utformning är det väl ändå på det sättet, att 1963 års riksdagsbeslut inte blivit så lyckat i tillämpningen. Detta har de gångna sju åren tydligt visat. Det bevisas också av att man beslöt sig för att uppskjuta den tredje etappens genomförande. Därför borde man, tycker jag, allvarligt överväga om inte en omprövning nu vore på tiden. Erfarenheterna från de båda första etapperna redovisas i utskottsutlåtandet genom att man skriver att trafikpolitiska delegationen i maj i år har avgivit en promemoria om verkningarna av de åtgärder som redan vidtagits. är sedan detta inte tillräckligt — och det tror jag inte det är — så varför inte följa motionärernas förslag om en ny utredning som får till uppgift att bedöma trafikpolitikens utformning framöver? Väsentligt vore då att man inte drev lönsamhetssynpunkten alltför snävt när det gäller SJ:s järnvägslinjer.

Jag förstår att det inte är någon mening i att i dag mot ett enhälligt statsutskott yrka bifall till motionerna, och därför inskränker jag mig till det nu anförda.

Herr talman! I de likalydande motionerna I:716 och 1I1:850 yrkar vi på översyn och förslag i syfte att tills vi: dare befria statens järnvägar från ränteförpliktelser för i företaget nedlagt driftkapital. Avsikten är att ge SJ ett rimligare konkurrensläge och därmed möjlighet att friare än nu engagera sig i en mera dynamisk prispolitik med anpassning till marknadsläge och aktuella samhällsbehov. Vi refererar till det s.k. Mälardalsexperimentet i vilket SJ påverkat resfrekvensen gynnsamt genom taxenedsättningar i vissa bestämda relationer. Med ett rimligare konkurrensläge avser vi att illustrera det nu alltmer kända förhållandet att den rälsbundna trafiken vid SJ görs helt kostnadsansvarig, medan framför allt den tyngre landsvägstrafiken på omvägar beviljas betydande subventioner. Vi refererar nu liksom tidigare till den amerikanska s.k. AASHO-forskningens resultat, vari påvisas att förslitningen av vägens ytlager men givetvis också av vägen i dess helhet sker i tredje till fjärde potensen av fordonens axeltryck. Detta vägtest, till en början starkt ifrågasatt men nu alltmer uppfattat som rimligt, har för övrigt belysts och i stort accepterats även i den nyligen framlagda svenska utredningen om fordonsbeskattningen utan att denna dock i sitt förslag till modifieringar av svensk fordonsbeskattning vågar gå så långt som detta resultat skulle motivera. Man nöjer sig med att kräva en mer differentierad fordonsbeskattning, till en början med en omfördelning inom nuvarande totalram i avvaktan på resultatet av den nu arbetande vägkostnadsutredningen. Betydelsefullt att veta då man tar ställning till den aktuella problematiken är att det just är det tyngre tonnaget på landsvägarna som ökar. Således har nu antalet lastbilar i storleksklassen över 10 ton mer än tiodubblats under 1960 talet, medan trenden är rakt motsatt beträffande mellantunga fordon i klasserna 2—10 ton. Det framgår klart av analyserna i Vägplan 70 . Grundtanken bakom 1963 års riksdagsbeslut angående trafikpolitiken var att man med hjälp av konkurrens på lika villkor mellan olika trafikgrenar och trafikföretag skulle trygga en tillfredsställande transportförsörjning för landets olika delar till lägsta möjliga kostnad. Vi delar denna målsättning, men vi förhåller oss skeptiska till medlen. Vi har ingen övertro på den här sangviniskt redovisade tron på manchesterliberalismens möjligheter att lösa alla ekonomiska och sämhälleliga problem. Likväl önskar vi nu inte bryta med 1963 års trafikpolitiska beslut. Vi skulle dock givetvis gärna se att man åtminstone sökte skapa något som mer än nuvarande system liknade konkurrens på lika villkor. Det är därför vi tills vidare nöjer oss — i avvaktan på vägkostnadsutredningens resultat — med att yrka på räntebefrielse för SJ som en rimlig motvikt till de lättnader, vilka beviljas framför allt de tyngre fordonen i landsvägsdrift. Har man följt den totala snedvridning av tillgängliga trafiktekniska resurser, som nuvarande trafikpolitik lett fram till — inte minst genom oansvarighet för kostnadssidan i landsvägsdriften jämfört med fullt kostnadsansvar för järnvägsdriften — förstår man också på ett bättre sätt varför SJ under den senaste femårsperioden inte praktiskt kunnat fullgöra mer än bråkdelar av ränteförpliktelserna på i företaget nedlagt statskapital.

Jag är Övertygad om att vi då mycket snabbt skulle vakna och bli medvetna om vad som håller på att ske genom nuvarande skev het, som inte på något sätt kan vara ekonomiskt försvarbar. Under en studieresa i somras hade jag tillfälle att delta i ett transportekonoömiskt seminarium i Richmond, Kalifornien, anordnat av University of California Extension. Man redovisade där de verkliga kostnaderna för de konventionella trafikgrenarna enligt ett index utgående från talet 1 för den absolut billigaste transporttekniken, som var — inte oväntat — fartygsoch pråmtrafik i sjösystemen. Med utgångspunkt från den lägsta indexsiffran kom kostnadstalet i indexserien att stiga till 1,45 för oljetransport genom pipelines och till 6,6 för spårbunden järnvägsdrift. Detta var de tre i särklass mest ekonomiska driftformerna. Först därefter och med indextalet 32 kom lastbilar på landsväg och sist flyget med talet 179. Man kan alltså säga att det är 179 gånger dyrare att frakta på flyg än i kanaloch sjösystem men också att det är fem gånger så dyrt att skicka kolli eller frakta personer på landsväg som det är att skicka dem på järnväg i spårbunden trafik. Likväl var de kostnader för miljöförstörelse, som vi börjat diskutera här i Sverige, inte inräknade, utån bara de direkta kostnaderna, dvs. de som i en totalram är möjliga att beräkna som driftkostnad för rullande materiel på landsväg och järnväg, flygplan, vägkostnader och bankostnader, drivmedel och fasta anläggningar i form av flygplatser, hamnanläggningar och terminaler. Också i vårt land är man numera helt på det klara med de relativa kostnadslägena för respektive trafikgrenar. Det är då rimligt att vi anpassar oss efter dessa rön och bygger upp trafikpolitiken på de förutsättningar vi har för handen. Jag har med dessa synpunkter, herr talman, velat fästa uppmärksamheten på den rådande skevheten, som blivit resultatet av den trafikpolitik vi nu tillämpar. Jag har emellertid inte velat bryta upp trafikpolitiken. Med vår motion II: 850 har vi bara velat modifiera den så långt att vi försöker skapa en bättre balans i det relativa konkurrensläget, så att det kanske allra billigaste transportmedlet och det som vi dessutom anser mera realistiskt, dvs. den spårbundna trafiken, skall få en större chans att fullgöra sina transportuppgifter på ett mer :samhällsansvarigt sätt. Jag yrkar, herr talman, bifall till motionerna: I: 716 och II: 850.

Herr talman! Förra året väcktes i denna kammare elva olika motioner om den statliga trafikpolitiken, men statsutskottet åstadkom ett enhälligt utlåtande och lyckades alltså sammanjämka alla de skilda önskemål som hade uttryckts i de elva motionerna. Icke desto mindre fick vi här i kammaren en debatt på flera timmar med 32 olika inlägg. SS i I år har man i denna kammare väckt tio motioner om den statliga trafikpolitiken, och på nytt har vi i statsutskottet åstadkommit ett enhälligt utlåtande, lät vara att det är försett med en blank reservation i vad avser denna kammares ledamöter. Antagligen får vi återigen en debatt, även om den kanske inte blir så lång som förra årets med dess 32 anföranden. I fjol begärde statsutskottet och fick kammarens bifall till en skrivelse till Kungl. Maj:t. I år yrkar utskottet avslag på alla de tio motionerna. Det innebär inte på något sätt att statsutskottet ändrat uppfattning. Tvärtom understryker vi i årets utlåtande att vi vidhåller den uppfattning som vi framförde förra året; förra årets skrivelse till Kungl. Maj:t gäller alltså fortfarande. Vårt avstyrkande betyder inte att vi anser att dessa tio motioner saknar värde. Tvärtom framförs det många mycket intressanta synpunkter i dem.

talman! Jag har med intresse lyssnat till utskottets talesmans redogörelse och försök till analys av den aktuella trafikpolitiken. Jag noterade en hel del positiva drag i framställningen. Jag skall nu bara göra några randanmärkningar. Vi begär, som vi har sagt i vår motion, inte att man skall företa några omfattande ändringar i den trafikpolitik som förs; vi begär bara att man skall arbeta inom ramarna för den. Med vår motion syftar vi till att skapa ett konkurrensläge som skall ge järnvägarna möjlighet att hävda sig på lika villkor framför allt gentemot landsvägstrafiken. Jag skall inte närmare gå in på detta, eftersom jag försökte klargöra det redan i mitt första inlägg. Låt mig bara något ytterligare skärskåda detta med tillståndsgivningar och manchesterliberalism som herr Gustafson i Göteborg hakade upp sig på. Jag har läst noga på i de förarbeten som ledde fram till 1963 års riksdagsbeslut i frågan, och jag kan inte befria mig från en känsla av att man vid den tidpunkten var besjälad av en kolartro på en liberalisering, som skulle lösa alla problem. Hur har det sedan blivit? Det är självklart att man inte har kunnat släppa loss en fullständig frihet. Men inom ramen för den frihet som den nvarande trafikpolitiken medger meddelar man årligen tillstånd till praktiskt taget alla sökande som med olika trafikföretag vill börja konkurrera. Men det skapas också, delvis utan hänsyn till spelreglerna, möjligheter till konkurrens som i många smmanhang utvecklas till en ren piratkonkurrens. Man kan t.ex. mycket lätt erhålla tillstånd för skolskjutsar inte bara i Bohuslän, varifrån jag kommer, utan även i andra delar av landet. Småföretag, droskägeriföreningar osv., får tillstånd att anordna skolskjutsar, utvecklar detta och tar ett större antal skolskjutsar, behöver större trafikenheter än de man redan har och köper en buss, och med denna buss, som är »friställd» från fredag eftermiddag till måndag morgon. går man in och krigar i konkurrensen både inom och utom regionerna. På så sätt skapas en piratkonkurrens till statens järnvägar vilken i mångt och mycket liknar ett slags vårdslös manchesterliberalism. Utan ansvar vare sig mot trafikanter eller samhälle. På sträckan Göteborg—Malmö = eller = Göteborg— Stockholm kan man komma ned i priser som bara uppgår till en tredjedel av vad kostnadsansvaret kräver att statens järnvägar tar ut. Det är på detta sätt jag menar att ett slags manchesterliberalism bryter igenom även i nuvarande politik. Jag har velat fästa uppmärksamheten på detta med anledning av herr Gustafsons yttrande.

Herr talman!

Det är mycket intressanta aktstycken. Jag skall inte citera någonting ur dem, men jag vill gärna uppmana motionärerna att läsa dem innan de ger sig in på en dis Utskottet har i det enhälliga utlåtandet nu erinrat om vad riksdagen uttalade förra året i sitt utlåtande nr 167, som mycket ingående behandlade de trafikpolitiska frågorna. Riksdagen fastställde då de grundläggande principerna för 1963 års beslut. Målet för trafikpolitiken skall enligt detta beslut vara att trygga en tillfredsställande transportförsörjning i landets olika delar till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Härvid skall hänsyn tas bl a. till sociala, näringspolitiska och lokaliseringspolitiska förhållanden. Jag ser att Gösta Skoglund, vilken som kommunikationsminister lade fram 1963 års proposition om riktlinjer för trafikpolitiken, är inne i kammaren. Låt mig säga att Gösta Skoglund gjorde ett gott arbete. Han beaktade just de sociala, näringspolitiska och lokaliseringspolitiska aspekterna, som han ansåg vara mycket viktiga och som därefter har iakttagits. Gösta Skoglund har all heder av denna proposition, och när allt kommer att redovisas tror jag inte att eftervärlden kommer att vara så kritisk som många har velat göra gällande. Därmed är inte sagt att allt är bra — vi lever i en föränderlig tid, och det inträffar förändringar också i de trafikpolitiska förhållandena. I utlåtandet har vi med anledning av de nämnda motionerna erinrat om att det alltid förekommer ingående överläggningar mellan statens järnvägar och berörda regionala och lokala organ då en fråga om nedläggning av en bana uppkommer. I sitt utlåtande har utskottet anfört att det enligt utskottets uppfattning är angeläget att frågor om järnvägsnedläggelser bedöms med stor försiktighet. Utskottet har förutsatt att sådana frågor också bedöms med den grundlighet och försiktighet som avsågs när riksdagen antog de trafikpolitiska riktlinjerna. Herr talman!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

Herr talman! Jag tänker inte gå in på någon diskussion rörande det utlåtande som statsutskottet har avgivit över motionerna om den statliga trafikpolitiken, eftersom utlåtandet i stort sett är enhälligt. Herr Gustafson i Göteborg ställde emellertid en fråga om vägkostnadsutredningen och dess arbete, som jag skall söka besvara. Frågan är befogad, eftersom denna utredning, såsom herr Gustafson säger, spelar en stor roll för dagens diskussioner om den tillämpning av de trafikpolitiska riktlinjerna som vi gemensamt skall utforma. Frågan gällde huruvida de ytterligare experter som skulle knytas till utredningen, enligt vad som signalerades för något år sedan, har kommit i arbeie och vidare huruvida vägkostnadsutredningens tidsplan och arbetsplan kan närmare anges i dag. Under utredningsarbetets gång har det blivit helt klart att många av de för utredningens bedömningar centrala och avgörande frågorna har en kvalificerat vetenskaplig karaktär, som kräver speciella och tidsödande undersökningar. I syfte att möjliggöra en koncentrerad arbetsinsats i dessa hänseenden har det, såsom herr Gustafson påminde om, i början av detta år inom utredningen tillsatts en ekonomisk-teknisk arbetsgrupp, som är sammansatt av vetenskapliga experter. Svaret på herr Gustafsons fråga, huruvida arbetsgruppen har kommit i arbete, är alltså att den har börjat sin verksamhet för ungefär ett år sedan. Denna ekonomisk-tekniska arbetsgrupp har framför sig ett utredningsarbete inom den ekonomiska teorin som måste sammanvägas med vissa tekniska ting för att man på ett så riktigt sätt som möjligt skall kunna definiera och avgränsa vägtrafikens kostnadsansvar, vilket är utredningens huvuduppgift. Jag vill tillägga att vägkostnadsutredningen håller kontakt med dem som ägnar sig åt motsvarande arbete i andra länder, bl.a. Frankrike, England, Västtyskland och Norge. På alla håll anses det att arbetsgruppen har gripit sig an med ett mycket svårt problemområde där olika insatser kan göras som genomgående blir banbrytande. Mot bakgrund av vad jag här har sagt torde det framstå som rimligt att räkna med att det dröjer ytterligare ett par år innan vägkostnadsutredningen kan lägga fram sina förslag.
Herr talman! Statsrådet och jag är överens om den mycket viktiga roll som vägkostnadsutredningen spelar i hela detta sammanhang. Jag blev litet bekymrad, när jag fick en uppgift om att vägkostnadsutredningen hittills i år bara haft ett plenarsammanträde. Jag vet inte, om statsrådet kan bekräfta den uppgiften. Det innebär ju inte att utredningen har varit passiv, utan givetvis har olika expertgrupper arbetat. Men om denna uppgift är riktig, tyder den på en sak, nämligen att man nu, trots alt man har hållit på sedan 1966, inom vägkostnadsutredningen anser, att det inte föreligger tillräckligt med material för att ha mer än ett plenarsammanträde under året. Det gör att man måste fråga sig, om det inte finns möjligheter att forcera arbetet. | Statsrådet talar om en expertgrupp som har arbetat sedan ungefär ett år tillbaka. Men det kan inte vara dessa experter som åsyftas i den trafikpolitiska. delegationens skrivelse. Den är nämligen daterad den 4 maj 1970. Där talar man om att avsikten är att tillföra vägkostnadsutredningen ytterligare expertis som ett led i strävandena att intensifiera arbetet — alltså experter utöver dem som har arbetat sedan över ett år tillbaka. | Om vi är överens om att de trafikpolitiska frågorna är brännande och att det är stora ekonomiska och samhällsekonomiska värden som står på spel, måste det vara en förstahandsuppgift att forcera arbetet i vägkostnadsutredningen. Inte minst mot bakgrunden av den uppgift som statsrådet nu lämnade, nämligen att det kan dröja ytterligare ett par år och att denna expertutredning sedan skall efterföljas av en parlamentarisk utredning som väl kommer att arbeta kanske tre å fyra år, vill jag fråga statsrådet, om han inte skulle vilja vidtaga extra åtgärder för att möjliggöra en forcering av arbetet i vägkostnadsutredningen.
Herr talman! I mitt anförande, då kommunikationsministern inte var närvarande, ställde jag en fråga till utskottets representant beträffande utskottets skrivning i fråga om långtidsutredning rörande samordning av landtransporterna. Jag frågade vad utskottet skrivning innebar, där det står, att det sedan någon tid tillbaka pågår ett omfattande samarbete mellan statens järnvägar, vägverket m.fl. beträffande planeringen av trafikens och transporternas ordnande inom skilda områden. Jag fick av herr Gustafson i Göteborg bara det enkla beskedet att det pågår ett samarbete mellan SJ, vägverket och företrä Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern: Är detta en utredning som är tillsatt av kommunikationsdepartementet eller har kommunikationsdepartémentet någon kontakt med denna utredning? Om så är fallet vill jag fråga: Vad är den mera preciserade målsättningen, direktiven för denna utredning, och när kan man vänta något besked om utredningens resultat?

Herr talman! Till herr Sellgren vill jag säga att de kontakter som äger rum mellan vägverket och SJ ju är kontinuerliga. Det är inget speciellt detta, utan de är ju skyldiga att ha kontakter med varandra i en rad frågor. Det är klart, herr Gustafson Göteborg, att man kan fråga sig, om inte vägkostnadsutredningen borde tillföras ytteriigare folk och ytterligare expertis. Man kan tycka som herr Gustafson, och det är kanske fler än han som tycker att det här arbetet skulle kunna forceras ytterligare. Jag tror emellertid att jag törs säga, att det kanske inte är fråga om kvantitet när det gäller folk i detta fall, utan fastmer om kvalitet, och jag vågar påstå att vi har sökt efter de allra bästa i vårt land på detta område. Delvis här vi också lyckats knyta dem till denna utredning som experter eller 1edamöter.

Men jag är beredd att från tid till annan under utredningens fortsatta arbete förutsättningslöst pröva alla möjligheter att tillföra utredningen ytterligare sakkunskap. För dagen tror jag emellertid att vi lugnt kan konstatera att utredningens sammansättning inte lämnar något övrigt att önska i fråga om kvalitet. Jag skall även framgent, tills utredningen säger sig börja slutsummera sina upp fattningar, vara öppen för ett fortsatt ågerande i resursfrågan!

Herr talman! Statsrådet och jag är överens om att det inte finns någon anledning att kritisera kvaliteten på dem som deltar i vägkostnadsutredningen; men vi måste ju fatta beslut i de trafikpolitiska frågorna. Utvecklingen står inte stilla och vi kan inte säga att de här utredningarna tillsammans med en efterföljande parlamentarisk utredning kanske tar ungefär sex sju år och att vi har att avvakta resultaten. Vi måste alltså fatta beslut, och om vi tvingas göra det utan att ha tillräckligt underlag finns risken att besluten inte blir så bra som de skulle kunna bli. Därför har vi en gemensam målsättning, nämligen att påskynda arbetet så mycket som möjligt, vilket också är i överensstämmelse med syftet i riksdagens skrivelse förra året till Kungl. Maj:t i frågan. Jag noterar med stor tillfredsställelse att kommunikationsministern säger sig vara beredd att ta alla tänkbara initiativ för att intensifiera utredningens arbete, men då bör väl kommunikationsministern än en gång se på den trafikpolitiska delegationens skrivelse av den 4 maj i år där det just talas om behovet av ytterligare expertis för att intensifiera arbetet. Till slut vill jag fråga: Skulle det inte kunna vara möjligt att låta vägkostnadsutredningen publicera delrapporter med vissa av de resultat den kommit fram till i syfte att underlätta den allmänna trafikpolitiska debatten?
Herr talman! Som svar på herr Gustafsons i Göteborg senaste fråga tror jag mig kunna säga att det för dagen inte finns något att publicera från vägkostnadsutredningens arbete som skulle kunna ge underlag för en riktig — och med det menar jag då en framåtsyftande — diskussion om det arbete som utredningen håller på med. Jag tycker att det bör vara vägkostnadsutredningen obetaget att framdeles, vid tidpunkt då utredningen själv kan tänka sig en sådan ordning, ta ett sådant initiativ.

Herr talman! Med hänsyn till de många motioner som väckts under våren och de många interpellationer som berört dessa frågor under denna riksdag är det kanske inte så underligt ait vi nu har fåti en relativt lång debatt om trafikfrågorna. Det visar bara den allmänna oro som råder för den nuvarande utvecklingen, en oro som inte minst grundar sig på det som händer ute i världen, där trafikexpansionen på vissa håll är enorm. Men oron grundar sig inte bara på situationen i tätorterna utan även på svårigheterna på motsatt håll, alltså i glesbygderna. Jag tycker att vi liksom sitter på parkett i dag och betraktar den förfärande utveckling som pågår på trafikens område i vissa tätortsregioner i Europa. Det är, tror jag, bara en tidsfråga när vi själva kommer att flytta in på scenen som aktörer. Om vi inte tar varning hamnar vi i samma situation — och det ganska snart! Jag har ingen känsla av att vi är sämre än andra när det gäller att klara upp problemen. Om man ser på situationen i andra delar av världen vill jag snarare säga att det är tvärtom. Men det räcker inte, menar jag, om vi skall kunna lösa problemen. Vi måste lösa dem — och vi har förutsättningar att göra det. Vi kan ta lärdom av de satsningar som gjorts i andra länder, t. ex, i Japan, Amerika och Frankrike. Jag tänker här exempelvis på utvecklingen på persontrafikens område, där snabbtågen nu är på frammarsch. Vi borde här i vårt avlånga land absolut satsa hårdare på en konkurrens med privatbilismen, så att bilägarna förmås lämna sina fordon hemma och i stället anlitar kollektiva transportmedel. I motion II1:708 förra året tog min partikamrat herr Strandberg och jag upp dessa frågor och hemställde att riksdagen i skrivelse till Kungl, Maj:t Bön anhålla att Kungl. Maj:t måtte .

I sitt utlåtande nr 167 skrev statsutskottet den gången mycket välvilligt om vår motion. Men vad har skett under det gångna året? För mig verkar det som om utskottet och riksdagen nu har blivit mera framåt och förutseende i dessa frågor än man är i kommunikationsdepartementet. Det hjälper ju inte att bara utreda. Vi måste tackla trafikfrågorna mot bakgrund av de erfarenheter man gjort i andra länder. Kommunikationsministern. säger att det utredningsarbete som bedrives bl.a. av vägkostnadsutredningen rör så vetenskapliga och tekniska problem och allmänt är så kvalificerat, att det måste ta lång tid. Vi måste därför ge oss till tåls för att utredningarna skall få arheta på rätt säti. Jag undrar emellertid i likhet. med herr Gustafson i Göteborg, om :det inte vore möjligt att särbehandla vissa delproblem på detta område. Därvid borde vi ta vara på de erfarenheter som finns i utlandet, där. man på vissa avsnitt faktiskt kommit fram till. effektiva lösningar. Vi måste enligt min. bestämda uppfattning få bilisterna att välja de kollektiva 'transportmedlen, som är snabbare, bekvämare, billigare, miljövänligare och säkrare. Man har enligi min mening i i utred ningarna i samband med 1963 års trafikpolitiska beslut och i de uttalanden, som gjorts bl.a. av riksdagen, egentligen bara snuddat vid frågan om trafikmedlens miljövänlighet. Detta spörsmål har belysts alldeles för litet, trots att det borde stå i centrum för uppmärksamheten i dagens debatt. Miljöproblemen möter ett sådant gensvar hos allmänheten att departementet bättre borde utnyttja möjligheterna att göra insatser för de kollektiva transportmedlen gentemot bilismen. räcklig grad använder de medel, som står till dess förfogande för upplysningsverksamhet. Jag tycker inte att departementet tillräckligt framhåller fördelarna från miljösynpunkt av de kol Ilektiva lösningarna i förhållande till andra trafikmedel. Jag vill till kommunikatiohsministern ställa den frågan vad som görs på detta område med hänsyn till miljöaspekten. Jag vill få en ordentlig redovisning härav, eftersom jag inte tror att alla tillgängliga resurser inom massmedia, skolundervisning, organisationsverksamhet osv. utnyttjas tillräckligt effektivt. En hel del av frågorna på detta område skulle snabbare kunna lösas om det 'gjordes en större satsning i dessa avseenden. "Jag tror att miljön i framtiden kommer att bli den avgörande faktorn för människornas val mellan kollektiva och enskilda trafikmedel. Vi måste därför redan nu våga påbörja en satsning på de kollektiva transportmedlen, även om dessa till en början inte företagsekonomiskt skulle vara lönsamma. Investeringar i det rätta ögonblicket måste på sikt kunna ge fördelar. Jag vill avslutningsvis ta upp vad herr Sörenson sade i sitt anförande, där han redan hade tagit ställning till frågan om nyttotrafiken, innan den pågående utredningen fått tillfälle att framlägga sihå synpunkter. Han framhöll rent allmänt att nyttotrafiken inte ger täckning för sina ' kostnader. Jag betraktar denna fråga på samma sätt som de problem näringslivet i dag har på miljö vårdsområdet, tex. inom skogsindustrin. Den svenska massaindustrin skall konkurrera med andra länders massaindustrier, som på vissa håll struntar i miljövårdsproblemen. Inom den svenska industrin är man däremot tvungen att ta hänsyn till miljövårdsfrågorna. Jag tycker också att det är fullt riktigt att så är fallet. Men vi måste då också ta hänsyn till vad som sker i andra länder och stödja vår egen industri i detta avseende, det är ju med de utländska vi skall konkurrera. Exakt samma sak är det när det gäller nyttotrafiken — vi har att konkurrera, inte minst med nyttotrafiken i Europa, och vi måste skapa en samstämmighet därvidlag. Då är det också i viss mån statsmakternas skyldighet att fylla ut gapet mellan kostnaderna internationellt och de kostnader vi har. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Herr Lothigius har nog följt med mycket dåligt i dessa frågor. Statens järnvägar provar olika metoder för snabbanor. Det har stått artiklar om detta i tidningarna, så nog borde herr Lothigius ha uppmärksammat att man t.o.m. har en provsträcka för att undersöka om det finns möjligheter att genomföra snabbare trafik, ungefär på samma sätt som man — såsom herr Lothigius själv beskrev — har bl.a. i Japan. Det går naturligtvis bra att stå här och tala om miljöproblemen och om att man skall söka lösa dem. Men moderata samlingspartiet har sannerligen inte velat vara med om att höja anslagen utan har tvärtom velat sänka anslagen för investeringar o. d. till statens järnvägar. Då har herr Lothigius följt med — då har han ingenting sagt. Herr talman! Jag tycker att ord och handling måste rimma någorlunda, men det gör det inte för herr Lothigius” del i detta fall.
Herr talman! Jag lyssnade med ett visst intresse till herr Lothigius, och jag instämmer i väsentliga delar i vad han sade beträffande totalplaneringen, främst med hänsyn till att det är den närmaste miljön omkring oss som kommer att bestämma utformningen av våra trafikmedel. Också i USA har man insett detta, och man orienterar sig där mer och mer mot spårbunden trafik, framför allt i tätortsregioner för att föra ihop dem med förorterna runt omkring. På den punkten råder det alltså inte några delade meningar mellan mig och herr Lothigius. Däremot ställer jag mig frågande när herr Lothigius förklarar att nyttotrafiken måste bestämmas av relationerna till utlandskonkurrensen. Men, herr talman, det är ju just därför vi skrivit vår motion. Vi vill skapa förutsättningar för bästa möjliga transportekonomi i vårt svenska samhälle — därför vill vi satsa på järnvägarna, därför vill vi ge järnvägarna möjligheter att överleva. Det är ju bevisat genom all tillgänglig nationell och internationell statistik att järnvägarna erbjuder de billigaste transportalternativen. Ett stort antal. svenska företag har börjat inse detta och går mer och mer över till sådan trafik — inte bara därför att det är billigare ur transportsynpunkt utan därför att företagen genom den ständiga transportströmmen från företag till företag, från producenter till avnämare kommer att bli av med stora delar av sina nuvarande lagerkostnader. Med den totaliteten i bilden kan vi inte bortse från att järnvägarna är det absolut mest ekonomiska transportmedlet, om vi vill ta upp konkurrensen också på den internationella marknaden... :

Herr talman! Jag är, herr Johansson i Norrköping, fullt på det klara med vad som sker på detta område med provsträckor och början till försök i vårt land. Men det rör sig om början till försök, medan man i andra länder bedrivit sådan här verksamhet under många år. Det är därför jag anser att vi är sent ute. Varför har vi inte tidigare följt upp de möjligheter som förelegat? Vi har ju dock haft utblick och kunnat se vad som pågår, och då borde vi tidigare ha kunnat använda oss av dessa medel. Vidare säger herr Johansson i Norrköping: Men moderata samlingspartiet vill ju inte vara med om att bevilja de pengar som behövs för investeringar på detta område. Här gäller det hur man skall använda de pengar som finns, hur de skall fördelas till det ena eller det andra området. Härvidlag har vi ingenting emot att man kanske gör en annorlunda fördelning än den vi har i dag. | : Jag tog upp frågan om konkurrensen just mot bakgrunden av den nyttotrafik som vi måste ha i detta land. I många fall kan järnvägarna inte fullgöra vad industrin och näringslivet behöver. Vi måste utnyttja lastbilar och vägar för industrin, och det var denna jämförelse jag försökte göra. Det är alldeles riktigt att målsättningen skall vara att så mycket som möjligt försöka föra in även nyttotrafiken i de kollektiva transportmedlen. Det är detta vi skall arbeta för. Men det är givet att näringslivet känner till kostnaderna och besvären på de olika områdena. Man har vägt det ena mot det andra. Det ligger alltså bestämda skäl bakom de satsningar som har gjorts.
Herr talman! Det är klart ätt man kan göra jämförelser, herr Lothigius, men det får vara proportion mellan de jämförelser man gör. Herr Lothigius talar om Japan. Mellan Tokyo och Osaka finns i Japan en snabbgående järnvägslinje. Ungefär 35 miljoner människor skall denna järnvägslinje betjäna. Om vi här i Sverige hade en snabbgående linje mellan Stockholm och Göteborg, kan herr Lothigius räkna ut att det inte går att jämföra denna med den japanska linjen. Det hela stämmer inte riktigt. För övrigt kan det nämnas att vi i vårt land har något annorlunda klimatiska förhållanden. Med sunt bondförstånd borde herr Lothigius begripa detta. Moderata samlingspartiet hette tidigare högerpartiet. Bakom de berömda 10 procent som högerpartiet ville minska på alla anslag stod även herr Lothigius, och dessa minskningar gällde även sådana saker som vi nu talar om.
Herr talman! Jag skulle bara vilja göra ett litet förtydligande till de inlägg som herr Lothigius gjorde för en stund sedan. Om jag förstod honom rätt menade han att vi på trafikpolitikens område skall handla snabbt och effektivt. Vi bör vidta en rad åtgärder både i dag och i morgon för att så snabbt som möjligt komma fram till mera synliga resultat. Jag kan aldrig tro att herr Lothigius med sitt inlägg avsåg att vi skulle förmena de utredningar, som nu är i arbete och som måste få fortsätta tills de blir färdiga, rätten att lägga fram sina resultat. Allra minst bör vi förmena riksdagen att, med utgångspunkt i det material utredningarna lägger fram, bedöma dessa frågor. Om det skulle ha varit avsikten med herr Lothigius” inlägg, måste jag säga att vi inte kan arbeta så.

Samtidigt fattar vi beslut om andra åtgärer på trafikpolitikens område, när vi anser oss vara så långt framme i diskussionen kring dem att vi kan ta ansvaret för ett beslut, även om vi i fråga om den långsiktiga bedömningen får avvakta utredningsarbetet i olika avsnitt. Det räcker att nämna bara ett par tre exempel. Som tidigare talare i denna debatt redan har antytt har vi infört transportstöd. Arbetet är i gång med den regionala trafikplaneringen i Norrbottens län, vilken skall utgöra grunden för en modellplan för trafikförsörjningen i de olika länen i landet. Inom departementet pågår undersökningar — på riksdagens beställning — rörande persontransportkostnaderna inom stödområdet. Transportforskningsutredningens betänkande skall behandlas av riksdagen och, förutsätter jag, mycket snabbt leda till resultat. Jag skulle kunna fortsätta på det här sättet, men det är onödigt att ta upp kammarens tid med sådant. Jag vill bara ha sagt att även om vi avvaktar utredningar sitter vi inte stilla under tiden. Herr Lothigius kom in på miljöproblemen i anknytning till trafikpolitiken. Naturligtvis är det oerhört viktigt att vi inte glömmer den delen av verksamheien. Men även i det sammanhanget är det väl angeläget att konstatera, att affärsverken — vare sig det är fråga om sjöfartsverket, SJ, vägverket, luftfartsverket eller något annat — har som en integrerad del av sitt vardagsarbete att hela tiden ta hänsyn till miljöfrågorna. Vi behöver inte vara rädda för att något onödigt felsteg skall tas i den rutinmässiga handläggningen av miljöproblemen. Icke förty har vi även på detta område en rad utredningar och undersökningar i gång. Jag kan hänvisa till den arbetande bullerutredningen, som har den stora och ansvarsfulla uppgiften att med hjälp av medicinsk och annan vetenskaplig expertis så snart som möjligt lägga fram förslag till normer för det buller vi i olika sammanhang skall kunna tåla. Vi skall således ha klart för oss att vi i den långsiktiga trafikplaneringen inte bara kan sätta oss stilla och vänta på utredningsresultat, utan vi skall agera under tiden. Med detta inlägg har jag velat visa att vi också gör det. Det finns människor som lever efter devisen att även om man inte vet vad man gör så skall man göra det ändå. På det här området är det ett farligt sätt att leva.

Herr talman! Jag har i princip ingen annan uppfattning än kommunikationsministern i dessa frågor. Jag är fullt införstådd med att man inte skall förmena utredningar att fullborda de analyser och undersökningar som behövs och att dessa måste vara kvalitativt tillräckliga. Detta är alldeles riktigt. Jag nämnde också i mitt förra anförande att vi i vårt land, såvitt jag har kunnat se, ligger ganska väl framme i: förhållande till andra länder. Det hindrar emellertid inte att andra länder har genomfört vissa dellöshingar, som de har tvingats till därför att deras trafiksituation har varit olidligt svår. Varför skulle inte vi också utan alltför tidsödande utredningar kunna tillämpa dessa dellösningar, när vi vet att de i praktiken har fungerat bra utomlands? Jag har en känsla av att utredningsväsendet i Sverige är så omfattande, långsamt, om också gediget och kvalitativt högtstående, att mycket av det som borde och kunde göras inte blir gjort i tid. Jag påpekade att miljöfrågan är den stora frågan, den som i dag engagerar människorna. Varför då inte driva den med större kraft i upplysningsverksamheten och i utbildningen så att möjligheterna förbereds för en annan trafikutveckling än den som för närvarande sker? Man bör försöka få människorna att förstå betydelsen av att de kollektiva trafikmedlen används eftersom ' de är miljövänligare, vettigare och riktigare, utan att man därför med tvingande medel inskränker människornas självständighet på trafikområdet.

Herr talman! Jag har fogat en blank reservation till detta utskottsutlåtande, och jag vill med några ord motivera anledningen därtill.

Hänsyn borde tas, som också påpekats i debatten, till sociala, näringspolitiska och lokaliseringspolitiska förhållanden, till trafiksäkerhets-, arbetarskyddsoch miljösynpunkter. Detta beslut fattades under mycket stor enighet. Jag tror att det är riktigt att säga att det vid den tidpunkten rådde en betydande optimism inom riksdagens alla partier om att man med denna målsättning och detta program skulle kunna lösa dessa frågor på ett tillfredsställande sätt. : Ingen av oss kan emellertid vara okunnig om den växande kritiken och kanske framför allt den växande oron inför utvecklingen. Banor läggs ned eller hotas av nedläggning, en mängd järnvägsstationer dras in. För många människor innebär detta uppenbarligen en försämrad service — det kan man inte komma ifrån. Vi kan också notera de svårigheter som SJ har att täcka ökade löner och andra kostnadsstegringar med en fortgående rationalisering utan ständiga bil jettprishöjningar. I själva verket har SJ tvingats till biljettprishöjningar som i dag onekligen avskräcker många människor från att använda tåg.

Naturligtvis får man inte ett ögonblick bortse från att bilismens snabba utveckling i vårt land medfört en rad problem. Vi har inte bara ett kraftigt ökat antal bilar, vilka utgör ett alternativ till persontransport på järnväg, utan vi har också en mycket hög olycksfalisfrekvens på våra vägar.

Vi har samtidigt en debatt i vilken kraven på att vi måste satsa mer på den kollektiva irafiken framförs allt högljuddare. Detta sker inte utan skäl. Deita motiveras icke enbart av miljövårdshänsyn. utan även ur jämlikhetssynpunkt. Herr talman! Det är denna utveckling som gjort att jag inte känner mig Ööver 'ygad om att det för att vi skall komma till rätta med detta problem räcker med en översyn av tillämpningen av 1963 års trafikpolitiska beslut.

Vi måste klara ut vilken vår ambitionsnivå i detta sammanhang är. Därför tror jag inte att detia bara är en fråga om tillämpningen av 1963 års trafikpolitiska beslut.

Jag tror att vi måste klargöra om det inte på detta område behövs en mer ambitiös och mer preciserad målsättning för den statliga trafikpolitiken än vad 1963 års beslut innebär. Det kan enligt min mening komma att betyda att man måste ompröva 1963 års beslut. Jag tvekar inte att säga det trots alt jag är fullt medveten om att jag själv varit med om att fatta beslutet. Utvecklingen på detta område är så oroande att tidpunkten nu bör vara inne att ta upp en diskussion med något vidare målsättning än att studera hur detta principbeslut tillämpas. Det är angeläget att vi verkligen får en tillfredsställande — jag understryker ordet tillfredsställande — trafikförsörjning i landets olika delar.

Jag har med andra ord kommit till den uppfattningen att åtskilligt talar för att vi måste satsa mer på den kollektiva trafiken. Jag tror det är nödvändigt att man i Sveriges riksdag och även inom regeringen allvarligt överväger om man inte måste ge SJ helt and ra möjligheter att agera, helt andra möjligheter att överleva, om vi skall få en trafikförsörjning på godtagbar nivå. Det är detta, herr talman, som jag har velat ge uttryck åt genom en blank reservation. Det är en personlig mening som jag anser bör framföras i ett läge då allt fler människor i detta land oroas av att samhällets insatser på detta område — trots många lovvärda initiativ 1 fråga om transportstöd och liknande — ter sig som alltför begränsade.

Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn säger att han kommit till uppfattningen ati det inte räcker med att ompröva tillämpningen av 1963 års trafikbeslut utan ati man kanske måste ompröva principerna för detta beslut. Anledningen till detta är att herr Eliasson anser att landets olika delar måste ha en »lillfredsställande transportförsörjning».

Det är alltså så, som jag sade i mitt första anförande, att målsättningen är så vittsyftande och så generellt uttryckt att vi alla kan vara ense om den, men när det gäller tillämpningen uppstår det ofta olika meningar. Jag tror att hela utskottet delar den uppfattningen att man vid tillämpningen av 1963 års beslut måste beakta regionalpolitiska synpunkter, såsom har framhållits i olika motioner och som även herr Eliasson sade här. Därför är det verkligt angeläget att vi får det yt terligare material som vi behöver för att kunna utforma den trafikpolitiska ramhushållning som vi vill ha.
Herr talman! Herr Eliasson var med. vid 1958 års riksdag. Därför skulle jag vilja rekommendera förre statsrådet Eliasson att nu läsa om statsutskottets utlåtande nr 6 vid 1958 års B-riksdag och protokollet för den 25 juli, sidorna 136—144. Gör gärna en stencil av detta och lämna den till herr Börjesson i Falköping m.fl., så att de får se vad som tidigare har beslutats i den här frågan. Vi kan naturligtvis ha olika uppfattningar, och besluten kan måhända omprövas på någon eller några punkter. Jag vill dock framhåla att. det var 215 miljoner kronor som betalades för den. s.k. kollektivbiljetten när vi fattade 1963 års beslut; för detta budgetår betalar vi 230 miljoner. Dessutom har vi. beslutat om anslag för busslinjer på 11,3 miljoner för detta budgetår, och vi har beslutat införa transportstödet. Trafikpolitiken har alltså icke varit statisk, utan man har slagit in på andra linjer. Om man inte skulle ha tagit några som helst sociala och lokaliseringspolitiska hänsyn utan ha sett krasst företagsekonomiskt på frågan, skulle anslaget ha minskat och inte ökat såsom det har gjort. Vi kan väl ha våra funderingar om huruvida trafikpolitiken är riktigt utformad och hur den bör se ut i framtiden, men jag tror att herr Eliasson anser liksom jag att vi inte kan springa ifrån det vi en gång har beslutat. Jag vill emellertid uppmana honom att läsa de gamla handlingarna på nytt, eftersom det är ett historiskt material, som det inte skadar att läsa.

| - Herr talman! Jag har inte bestritt att . 1963 års principbeslut ansågs ge anledning till optimism om att vi skulle komma till rätta med transportproblemen, men nu ter sig resultatet förskräckande.

Jag har inte ett ögonblick bestritt att jag var med om att fatta besluten 1958 och 1963, men tillåt mig citera vad jag tror att Arthur Engberg en gång sade: »Även hjärnan är en mänsklig organism, som kan utvecklas.» Jag hoppas att också herr Johansson upplever detta någon gång. Det är väl bättre att justera ett beslut som man efter hand bedömer vara felaktigt än att fortsätta en utveckling som man känner allt större oro inför. Spåren förskräcker — i den mån det finns några spår kvar. "Vad jag vill är att SJ skall få en bättre chans att fullgöra sin uppgift i ett samhälle som måste satsa mer på den kollektiva trafiken.

Herr talman! Yttrandet av Arthur Engberg borde komma även herr Johansson i Norrköping att fundera över om det inte kan finnas skäl att se över någon del av 1963 års trafikpolitiska principbeslut. I så fall möts vi på vägen. Med anledning av vad herr Johansson i Norrköping sade om stödet till SJ över statsbudgeten under årens lopp vill jag framhålla att vi inte har några delade meningar på den punkten. Låt mig emellertid förklara vad jag menar! Jag tror inte att den skådepenning vi ger i dag kommer att visa sig tillräcklig om vi vill föra en verkligt ambitiös trafikförsörjningspolitik. I så fall måste vi välja olika vägar — det inser herr Johansson lika väl som jag. Jag tror det behövs en avvägning, som kanske inte blir särskilt populär på alla håll, men politikerna kommer att stå inför valet mellan att se problemen mera långsiktigt och att låta bli att handla. Om vi låter bli att handla kommer de människor som lever kvar i vissa delar av landet att få bära bördorna av vår brist på handlingskraft. Man brukar säga att skillnaden mellan en statsman och en politiker är att statsmannen tänker på nästa generation och politikern på nästa val. Jag hoppas att den fortsatta debatten om trafikpolitiken kommer att visa att riksdagen har fler statsmän än man tror.

Herr talman! Riksdagen har tillsatt den trafikpolitiska delegationen för att följa utvecklingen på transportpolitikens område här i landet. Som medlem av trafikpolitiska delegationen har jag haft tillfälle att vid ett antal hearings från Malmö i söder till Luleå i norr få diskutera dessa frågor med transportdistributörer, transportutövare och transportkonsumenter. Jag måste säga att diskussionen vid dessa hearings har varit betydligt mer nyanserad än här i kammaren. Ingen har här i kammaren försökt påvisa fördelarna och vinsterna av 1963 års beslut. Men det kan man få höra, när man träffar distributörer, utövare och trafikkonsumenter ute på dessa hearings. Vad har 1963 års beslut lett till? Man konstaterar ganska snart att det är inget tvivel om att yrkesutövarna har skärpt sig i mycket hög grad. Det har lett till ett resultat som ur samhällsekonomisk synpunkt har varit önskvärt. Lastbilscentralerna har rustat upp. De har skaffat sig moderna hjälpmedel i fråga om både kontorsorganisation och bättre transportmedel för att ta upp konkurrensen. Inom SJ-sektorn kan man konstatera samma sak: en skärpning ur rationaliseringssynpunkt. Detta har i sin tur lett till att man har kunnat någorlunda hyggligt hålla tillbaka ökningarna av transportkostnaderna, vilket är av oerhörd vikt för vår samhällsekonomi och för vårt näringsliv. Det är ju positiva resultat som också kunde vara värda att i någon mån notera. Men det är alldeles givet att man i dessa diskussioner haft mycket lätt att påvisa att det brister på en mängd olika områden och att problemen är mycket stora. Man efterlyser bättre vägar, bättre vägunderhåll, bättre broar med större bärkraft osv. och över huvud taget en bättre planering. a I trafikpolitiska delegationens yttrande till departementschefen har vi ju påvisat — jag förmodar att statsutskottet också har tagit del av den skrivelsen -— att man på två väsentliga punkter behöver ledning med tanke på trafikpolitikens utveckling i framtiden. Vi behöver ett bättre statistiskt underlag för handlandet — och vi har begärt att arbetet härmed skall påskyndas — och vi behöver bättre planering på det lokala planet och på länsplanet. Det har vid dessa hearings kunnat konstateras att det brister i planering och att man planerar olika effektivt inom olika regioner. Det finns län, där man praktiskt taget inte gör någonting på planeringsområdet, och det finns län där man enligt vad vi kunnat förstå mycket effektivt angriper dessa problem. ; Jag vill påstå att man inte på något område i vårt land, inte i tätorterna och inte heller i glesbygderna, skapat en tillfredsställande trafikförsörjning som vi kan slå oss till ro med. i dag, utan att det här gäller att: undan för undan försöka hinna med utvecklingen. Tyvärr går utvecklingen på: detta område genom bland annat tätortskoncentrationen, glesbygdens uttunning, så snabbt att samhället inte hinner med att vidtaga de åtgärder som. behövs:för att skapa denna tillfredsställande trafikförsörjning. ik a Jag tror att samhället aldrig någonsin kommer att kunna slå sig till ro och konstatera att nu har vi löst tra fikpolitiken på ett tillfredsställande sätt. Problemen kommer att öka undan för undan och vi måste på ett allt effektivare sätt försöka klara dem. Min slutsats blir att herr Eliasson i Sundborn har alldeles rätt när han säger att vi behöver stanna upp och tänka oss för hur vi skall fortsätta arbetet. även om man inte ifrågasätter klokheten i 1963 års beslut kan man fråga sig om kostnadsjakten är det väsentliga, varvid samhället, SJ, skall sätta in alla krafter på att klara den delen av 1963 års beslut. Eller är det väsentliga en från alla synpunkter rimlig transportförsörjning? ' Jag tror vi måste fråga oss vad som skall komma först, och med de erfarenheter jag har av diskussioner på olika håll 'i landet tror jag att vi framför allt måste tillförsäkra alla områden i vårt land — näringsliv och persontrafik — en effektiv transportförsörjning. Sedan får vi försöka räkna ut hur mycket det kostar och hur vi skall kunna klara av saken. Vi får inte till varje pris bara jaga kostnader för att kunna påvisa att nu håller vi på med att verkställa 1963 års beslut utan att samtidigt sörja för den trafikservice samhället är skyldigt att lämna medborgarna. Jag har emellertid tolkat statsutskottets utlåtande så att detta, även om det inte sägs någonting särskilt om vinsterna av 1963 års beslut, ändå finns i bakgrunden. Jag är övertygad om att något måste göras på det här området och att riksdagen snart nog måste bestämma sig för hur satsningen i fortsättningen skall ske. Det må sedan bli en omprövning, en översyn eller en ny utredning. Det väsentliga är att det händer någonting på det här området.
Herr talman! Jag vill gärna. verifiera att utskottet med mycket stort intresse tagit del av den trafikpolitiska delegatiohens 'skrivelse av den 4 maj som jag också åberopade i mitt första anförande. Ävenledes kan jag bekräfta att vi givetvis med tillfredsställelse ser de positiva verkningarna av 1963 års trafikbeslut. Jag tror det var viktigt att herr Grebäck påpekade detta, ty det är ju ett gemensamt intresse att den tillfredsställande transportförsörjningen i landets olika delar, som måste komma till stånd, sker till lägsta möjliga kostnad. Detta är ett av resultaten av 1963 års trafikbeslut. Jag vill gärna uttrycka den personliga förhoppningen att den trafikpolitiska delegationen skall intensifiera sitt arbete. Detta är ett viktigt organ där riksdagen också har ett inflytande. Jag har tidigare nämnt den roll delegationen spelat när det gäller alt fästa uppmärksamheten på vikten av att vägkostnadsutredningen intensifierar sitt arbete. Många är överens om att det brister i fråga om tillämpningen av 1963 års trafikbeslut. Till herr Börjesson i Falköping och andra vill jag säga, att om det är fel på tillämpningen bör man i första hand ändra på denna.

Herr talman! Jag har i motion II: 62 redogjort för min syn på trafikpolitiken. Jag anser att den är oerhört viktig men enligt min mening inte tillfredsställande löst. Därför har jag föreslagit att riksdagen måtte anhålla om en omprövning av de trafikpolitiska frågorna, varefter vi skulle få tillfälle att på nytt ta ställning till dem. Jag behöver inte säga mer utan kan på denna punkt ansluta mig till vad herr Eliasson i Sundborn anförde. Han talade mycket väl för motionen. Men sedan har jag i dag läst en tidningsnotis, som har gjort mig konfunderad. Det står där: »En utredning av vägbyggandets betydelse för lokaliseringen skall göras av vägverket.

Det stod så i propositionen, och riksdagen anslöt sig till det. Då trodde jag givetvis, att man hade ett underlag för sitt ställningstagande. Men så läser jag i dag att man inom vägverket är beredd att på nyåret starta en utredning för att klarlägga vägbyggandets betydelse för lokaliseringen, och då blir jag verkligen förvånad. Kommunikationsministern är inte närvarande i kammaren nu, men då han kanske lyssnar på debatten i någon annan lokal vill jag fråga honom: Är det verkligen så, att när vi tog ställning till denna fråga hade vi inte det underlag som vägverket nu avser att skaffa fram? Om så är fallet menar jag att riksdagens beslut byggde på alltför lösa grunder. För övrigt vidhåller jag, att det behövs en totalsyn på hela det stora problemkomplex som trafikpolitiken utgör.
Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt så mycket; det är ju märkligt att vi har fått en två timmars lång debatt om ett enhälligt utskottsutlåtande. De tre blanka reservationer som fogats till utlåtandet beror självfallet på de många bakomliggande motionerna, vilka i sin tur vittnar om hur viktig trafikpolitiken är. I likhet med herr Grebäck talar jag i egenskap av ledamot av trafikpolitiska delegationen. Jag kan bekräfta att jag har samma erfarenheter som herr Grebäck från de hearings vi haft runt om i landet, i Malmö, Göteborg, Karlstad, Luleå och på ytterligare något ställe där jag inte var med. Vid de sam mankomsterna hade vi mycket nyanserade, sakliga och balanserade överläggningar med alla som berördes av 1963 års trafikpolitiska beslut och dess etappvisa genomförande. Jag kan inte minnas — och jag tror inte heller att herr Grebäck kan det — att det då växlades några hårda ord eller att några laddade känsloengagemang tog sig uttryck vid de överläggningarna. Jag tror att vi i trafikpolitiska delegationen kan säga att utvecklingen efter de hearings vi hade blev mera positiv än många befarade när riksdagsbeslutet fattades. Detta har vi också redovisat i det yttrande till kommunikationsministern som herr Gustafson i Göteborg åberopade i sitt anförande. Jag kan därför begränsa mig till att instämma med herr Grebäck.

Herr talman! Det kan i nuvarande läge, där man sedan flera år tillbaka bedriver rationaliseringsverksamhet genom nedläggning av järnvägar, verka orealistiskt att föreslå byggandet av nya järnvägar. Det är ur denna synpunkt följdriktigt att statsutskottet avstyrker de motioner som nu behandlas. Jag anser emellertid att man bör se denna fråga i ett vidare perspektiv. I ett av yttrandena från de svenska remissinstanserna föreligger ett klart avstyrkande, nämligen från statens järnvägar, som i första hand torde bedöma frågan ur egen lönsamhetssynpunkt. De två andra remissmyndigheterna, länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län och Näringslivets trafikdelegation, är däremot betydligt mera positivt inställda. Vad som i detta sammanhang framför allt är viktigt är att man inte gör en isolerad bedömning av järnvägarna som transportmedel utan tar hänsyn till att det är många faktorer som skall beaktas. Behovet av en samplanering med vägväsendet är uppenbart. Det är också bra att en viss samplanering förekommer, men denna är alldeles otillräcklig. En hårdare styrning för ett optimalt utnyttjande av tillgängliga resurser skulle innebära en samhällsekonomisk fördel. Man måste också ta hänsyn till den väntade utbyggnaden av näringslivet. Vi ser i norra Bohuslän fram emot en mera positiv utveckling än hittills. En gemensam nordisk och kanske europeisk marknad skulle i hög grad stimulera näringslivets utveckling på Västkusten. Den angränsande delen av Norge är mycket expansiv. I Osloregionen utvecklas näringslivet mycket starkt. En bro vid Dröbak planeras, varigenom man avser att närmare knyta Vestfold på den västra sidan av Oslofjorden till Östfold och Sverige. I en utvidgad marknad måste kommunikationerna mellan länderna samordnas bättre än vad som nu är fallet. Vi bör inte heller se de näringsgeografiska områdena alltför snävt nationellt. Ett ökat samarbete mellan norra Bohuslän och Östfolds fylke är på väg. Som exempel kan jag nämna att utredningar pågår om ett samarbete på sjukvårdens område. En arbetsgrupp från de bägge provinserna skall studera ett regionalt samarbete över gränserna beträffande andra frågor, såsom näringslivets lokalisering, miljövård och trafikfrågor. Som jag ser det skulle det vara en stor fördel om Bohusbanan knöts samman med det norska järnvägsnätet, i all synnerhet som avståndet inte är större än ca 3 mil. Detta borde också leda till att Bohusbanan kan drivas mera lönsamt än för närvarande. Vi bedömer det nämligen som självklart att det inte kan bli fråga om en nedläggning av denna järnväg. En region som man vill skall vara livskraftig och där man vill satsa på nytt näringsliv måste ha goda kommunikationer av olika slag. Dessutom är Europaväg 6 i norra Bohuslän i ett sådant skick att den inte tål den ytterligare belastning som en nedläggning av järnvägen skulle leda till. Jag skall, herr talman, i dag inte ställa något yrkande om bifall till motionerna, eftersom frågan sedan motionerna väcktes också aktualiserats i Nordiska rådet. Den bör behandlas förutsättningslöst där, och därför anser jag mig i dag kunna biträda utskottets förslag. Men jag är övertygad om att tiden arbetar för en utveckling av det slag som jag här har antytt.

Herr talman! I motionsparet I: 343 och II: 379 motiveras en rad åtgärder av regionalpolitisk betydelse för övre Norrland. I mom. d av motionsyrkandet begärs en förlängning av ostkustbanan — en sak som har aktualiserats vid åtskilliga tillfällen.

Det har gjorts beräkningar som visar att restiden t.ex. mellan Luleå och Stockholm skulle kunna förkortas med 8—9 timmar, om man på ostkusthanan skulle hålla de hastigheter på 140—150 km i timmen som nu förekommer på en del järnvägslinjer i södra Sverige.

också arbetsmarknadspolitiska effekter. Här skulle kunna ges sysselsättning för en del av den arbetskraft som blir friställd i och med att vattenkraftsutbyggnaden avtar. Dessutom skulle tillkomsten av denna bandel självklart ha storbetydelse för den fortsatta industrialiseringen av övre Norrland, som är en absolut förutsättning för denna landsändas framtid. Remissvaren från Norrlandslänen är positiva till motionsförslagen om en utbyggnad av ostkustbanan. Inte minst framhåller man det stora intresset bland företrädare för norrländsk industri. I svaret från Norrbottens länsstyrelse framhålles också att fördelarna för det norrländska näringslivet bör tas med i beräkningarna av samhällets kostnader för det här projektet. Motionärerna vill gärna instämma i detta, eftersom också vi menar att lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiska aspekter bör beaktas när lönsamhetskalkylerna görs upp. Då statsutskottet uttalar att hänsyn bör tas till olika landsdelars behov och intressen när det gäller de trafikpolitiska åtgärderna och ostkustbanan onekligen är ett norrländskt behov och intresse, vill jag för dagen nöja mig med att liksom utskottet utgå ifrån att de aktualiserade frågorna uppmärksammas och att de åtgärder som erfordras också blir vidtagna. Jag har därför, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! I motionsparet I: 82 och II: 101 där jag är en av motionärerna tecknas inledningsvis i starkt koncentrerad form bilden av det framtida godstransportarbetet baserad på uppgifter i årets statsverksproposition, Vägplan 70 och andra aktuella utredningar inom området. Det är inga små kvantiteter som redovisas. Fjärrgodstransporterna på järnväg beräknas öka från 15,7 miljarder tonkm 1970 till 31 miljarder tonkm år 1985 samtidigt som motsvarande siffror på lastbil beräknas till respektive 4,3 och 8 miljarder tonkm. Det är sålunda fråga om en fördubbling under de närmaste 15 åren. I motionen antas att varken det nuvarande järnvägsnätet eller dagens landsvägsnät har tillräcklig kapacitet för en sådan utökning. Eftersom det är fråga om fjärrtrafiken berör saken i allra högsta grad den industriella utvecklingen inom de fyra nordligaste länen. Lokaliseringspolitiken och trafikpolitiken möts här på nytt i ett gemensamt ansvar liksom i så många andra sammanhang. Inom parentes kan som exempel på en sådan koppling anges tillkomsten av det transportstöd som träder i kraft nästa år. Fastän motionen inledningsvis påvisar behovet av omfattande förberedelser för att kunna möta den väntade utvecklingen mynnar den ut i förhållandevis blygsamma krav. De är i stället så mycket mer konkreta. Det gäller en utredning om utbyggnad av järnvägslinjen Mellansel-—-Örnsköldsvik till i första hand Husum och vidare till ett antal angivna orter utmed ostkustbanan. Remissvaren och utskottsutlåtandet erbjuder en mycket intressant läsning. Såväl de berörda länsstyrelserna som näringslivets trafikdelegation tillstyrker i princip motionen. Utskottets ställningstagande innebär också i princip ett bifall till motionen. Men det berörda trafikorganet statens järnvägar avfärdar enligt min mening frågan påfallande lättvindigt. Man hänvisar till kravet på ett omfattande utredningsarbete. Visst finns det utredningsmaterial! år 1956 utreddes frågan om utbyggnaden till Husum. Den ansågs då liksom det samtidigt utredda projektet Morjärv—Kalix som en olönsam investering. Man byggde sedan Morjärvbanan i början av 1960-talet som godsspår i klart medvetande om att den bedömdes bli olönsam, men den tillhör i dag den lönsamma delen av SJ:s bannät. Jag dristar mig till att påstå att om Husumdelen byggts samtidigt skulle den jämte sträckan Mellan sel-Örnsköldsvik ha tillhört de lönsamma bandelarna. I dag räknas den sistnämnda sträckan till det olönsamma bannätet. Som trafikdelegationen påpekar finns utöver den nämnda utredningen hos SJ ett inte oväsentligt utredningsmaterial, som frambragts i samband med den interna utbildningsverksamheten. Detia material är mycket färskt, och även om det inte utan kompletterande utredningar kan läggas till grund för en slutlig lönsamhetsbedömning är det så pass gediget att det kan anses ha mycket stort värde vid ett fördjupande i ämnet. Det är enligt min mening i hög grad angeläget att SJ inte fixerar sin transportutveckling enbart vid Jönsamhetskravet för varje enskild banstump. För det enskilda näringslivet ställer nu mera statsmakterna vissa villkor i lokaliseringshänseende. Investeringsfonderna för större företag i södra och mellersta Sverige frisläpps under förutsättning att någon del kommer det norra stödområdet till godo. Genom tillkomsten av ett lokaliseringssamråd kan industriutvecklingen i större, expanderande orter hållas under kontroll i syfte att mindre starkt industrialiserade orter skall tillföras ökade sysselsättningsmöjligheter. I denna totalsyn på utvecklingen borde rimligen även statens järnvägar inrymmas. SJ:s ansvar borde således utvidgas och inte enbart gälla den transportekonomiska lönsamheten utan även omfatta övriga grundförutsättningar som innefattas i 1963 års trafikpolitiska beslut. Den frågan har emellertid debatterats i samband med nästföregående ärende, och jag skall inte fortsätta den debatten; jag bara anknyter till vad som därvid sades. De av SJ uppräknade investeringsbehoven — Öresundstunneln, utbyggnad av fjärrblockeringen och andra — är nog så angelägna. Även detta har betydelse för norrländskt näringsliv. Järn vägsfärjorna över Öresund utgör en besvärande flaskhals för järnvägstrafiken. Jag kan inte underlåta att passa på tillfället att nämna detta, eftersom vissa transportkunder hotas av att inte få tilldelning av vagnar enbart av det skälet att godset på grund av sin låga volymvikt inte ger SJ maximalt bidrag. Det är en i och för sig ohållbar kundpolitik. Den i SJ:s remissvar påpekade utvecklingen av enhetslasttrafiken, som möjliggör en kombination av landsvägsoch järnvägstransporter, är inte särskilt relevant i det aktuella fallet, som gäller utbyggnad av vissa järnvägslinjer till större industrier. Ännu har man inte funnit någon lönsamhet i att transportera rundvirke eller pappersmassa i containers. Det är inte heller transporttekniskt möjligt. I någon mån kan papper och framför allt board för export inlemmas i sådant system. Vad som inte har framförts i remisssvaret är att utvecklingen av transporterna kommer att leda till en nästan orimlig koncentration på landsvägarna närmast intill de berörda industrierna. Därtill kommer att landsvägstrafiken skär rakt igenom stadskärnan i Örnsköldsvik. Man kan räkna med en utveckling mot en aldrig sinande och bullrande ström av tung trafik rakt igenom staden dygnet runt. Statsutskottet har varit mycket lyhört för de övriga remissinstansernas konstruktiva syn på de i motionerna påvisade behoven. Det är min förhoppning att SJ:s centralförvaltning noterar utskottets uttalade förutsättning att SJ vid sin kontinuerliga planering och projektering uppmärksamt följer utvecklingen inom berörda områden. Jag ser det också som ett bestämt ställningstagande när utskottet förutsätter att verker skall kunna få till sitt förfogande de personella och ekonomiska resurser som erfordras för att förverkliga ansvaret att ligga väl framme i utvecklingen. Sådant skall egentligen inte behöva sägas — SJ:s argumentation på denna punkt är litet anmärkningsvärd. Självfallet finns det en gräns för vad SJ som företag kan åstadkomma för att tillfredsställa alla krav som i ett sådant här sammanhang måste ställas i fråga om sociala, näringspolitiska och lokaliseringspolitiska förhållanden. Även den punkten har tidigare debatterats mycket ingående i dagens första ärende. Jag uppfattar det närmast som en beställning när utskottet skriver att det utgår från att Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet riktad på dessa frågor samt vidtar de åtgärder som aktualiserats i motionerna. Enligt min mening kan man inte komma närmare ett rent tillstyrkande av motionerna. I ett anförande under en tidigare kammardebatt i en motsvarande fråga har jag också påkallat kommunikationsministerns uppmärksamhet när det gäller behovet av att i de fall där tveksamhet kan föreligga om omedelbar lönsamhet för ett i motionen anfört syfte initiativ skall tas av Kungl. Maj:t; Herr talman! Med anledning av den positiva skrivningen från utskottets sida har jag inte något yrkande om bifall till motionerna.

Herr talman! Då det inte har framställts något yrkande om bifall till motionerna skall jag nöja mig med att under hänvisning till den motivering som anförts i statsutskottets utlåtande nr 192 yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Med hänvisning till vad statsutskottet har skrivit i sitt utlåtande ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Motionärerna har pekat på en rad åtgärder av pedagogisk-organisatorisk art med gemensamt syfte att förbättra undervisningssituationen i skolorna, em situation som — det är allom bekant — överallt sannerligen inte är den bästa. Dit hör en minskning av undervisningsgruppernas storlek, en utökning av klassföreståndarnas tid för elevvårdande uppgifter, nivågrupperad undervisning och varvad utbildning, allt i första hand på grundskolans högstadium. Utskottet uttalar sig allmänt välvilligt om att utbildningsmyndigheterna förutsättes ha uppmärksamheten riktad på de av motionärerna angivna åtgärderna. Vi reservanter anser inte att denna — om vi skall kalla det så — viljeyttring räcker utan menar att de förslag till åtgärder som redovisats snarast bör övervägas inom den nyligen tillkallade parlamentariska utredningen om arbetsmiljön i skolan, den s.k. STA-utredningen, och att den uppfattningen bör tillkännages för Kungl. Maj:t. Det innebär inte att vi hyser något slags övertro på denna utrednings möjligheter, viljeinriktning och snabbhet i besluten. Tyvärr sägs det att utredningens eventuella vilja till snabba förslag inte kommer att prioriteras, utan att dess arbete kommer att bli praktiskt taget uteslutande mycket långsiktigt. även med risk att det kommer att bli så, bör dock reservanternas förslag översändas till utredningen. Någon förhoppning om att förslagen kommer att prövas inom rimlig tid kan man ju kanske ändå ha. Kungl. Maj:t och Sö är för. närvarande helt ointresserade på dessa punkter — det är bara att konstatera faktum. Jag hemställer alltså om bifall till reservationen' som är fogad till utskottsutlåtandet. Motionärerna har också — det är fråga om en partimotion — framfört önskemålet att riksdagen skulle göra ett uttalande om att grundskolans målsättning, sådan den har uttryckts av riksdag och regering, skall ligga fast.

En individ skulle alltså inte få utvecklas efter sina förutsättningar när det gäller att tillägna sig kunskaper och utöva färdigheter. Dylika påståenden strider mot grundskolans målsättning, sådan den är formulerad och nu gällande. Utskottsmajoriteten finner det inte erforderligt att riksdagen gör det av motionärerna begärda uttalandet, då målsättningen enligt utskottet kan konstateras överensstämma med det som motionärerna Önskar få fastlagt. Det är ju på sätt och vis ett uttalande så gott som något, och med det skulle motionärerna i och för sig kunna låta sig nöja. Vi har dock, i klarhetens intresse, i ett särskilt yttrande velat ange vår preciserade uppfattning om målsättningens innebörd. Jag ber att få läsa in denna till protokollet: »Skolans dubbla målsättning — undervisning och social fostran — sätter eleven i centrum men betonar samtidigt individens roll i gemenskapen. Den senaste tidens skoldebatt har kunnat ge intrycket att det skulle råda motsättning dels mellan undervisning och fostran, dels mellan individens och gemenskapens intressen. Detta bygger på en felsyn. Skolans uppgift att göra eleven till en god samhällsmedlem kan och får inte utgöra ett hinder för utan förutsätter tvärtom meddelande av faktiska kunskaper och övande av färdigheter, varvid varje individ skall få utvecklas efter sina förutsättningar.»

Herr talman! I riksdagen fördes i förra veckan en lång interpellationsdebatt om skolan, och jag bedömer det så att det inte finns anledning att ta upp en liknande debatt bara några da gar efter det att utbildningsministern och en interpeliant mycket ingående resonerat om de frågeställningar som motionen sysslar med. Jag vill bara erinra om att riksdagen i våras enhälligt beslöt att begära en utredning om skolans inre liv. Den utredningen — som kallas SIA — har med berömvärd snabbhet kommit i gång med sitt arbete. Utbildningsministern meddelade i :interpellationsdebatten förra veckan att han är beredd att pröva förslag av utredningen efter hand som de kommer — man behöver inte avvakta ett omfattande betänkande utan kan ta ställning till förslag till dellösningar som presenteras under utredningens gång. Det är mycket tillfredsställande, och mot den bakgrunden finns det ingen anledning för riksdagen att bifalla moderaternas motionsyrkande eller den reservation som har fogats till utskottsutlåtandet. Vad göras skall är allaredan gjort. Jag har inte heller någon anledning att fördjupa mig i det särskilda yttrandet, herr talman, men nog tycker jag att det är ett underligt yttrande som moderaterna har fogat till utskottets utlåtande. De vill att riksdagen skall uttala sig om att den målsättning som är uttalad i läroplanen för grundskolan skall gälla. Det är en självklarhet att den gäller intill den dag den upphävs av regering och riksdag.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
Herr talman!

Jag hämtade ett exempel från jämlikhetsrapporten, och om jag inte är felaktigt underrättad har den formuleringen antagits av den socialdemokratiska partikongressen och måste därför betraktas som ett auktoritativt uttalande.
Herr talman! Jag har varit med om att godkänna jämlikhetsrapporten, men jag tycker det är en underlig metodik att i riksdagen dra upp en diskussion om innehållet i ett politiskt partis program. Herr Nordstrandh får tilifälle att göra det när jämlikhetsrapportens ideologi så småningom tar sig uttryck i konkreta förslag till riksdagen.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag tillmäter jämlikhetsrapporten större betydelse och genomslagskraft än vad herr Alemyr tycks göra.

Herr talman! Statsutskottet behandlar i sitt utlåtande nr 183 motioner, vari begärs utredning om och förslag till plan för försöksverksamhet med föräldrautbildning. När utskottet i år behandlat dessa motioner — frågan var uppe även förra året — har man faktiskt gått litet längre än i fjol, i det att utskottet nu önskar att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anför. Då frågar jag mig: Vad anför utskottet? Jo, man förutsätter att utbildningsmyndigheterna i sitt fortlöpande planeringsarbete uppmärksammar behovet av en föräldrautbildning på olika nivåer och vidtar erforderliga åtgärder för tillgodoseende av detta behov. Det är mycket viktiga åtgärder det här gäller, och jag hoppas att myndigheterna verkligen vidtar sådana åtgärder. Men utskottet har, när man behandlat motionerna, precis som i fjol bara uppmärksammat den del av motionerna vari behandlas föräldrautbildningen i skolorna och i vuxenutbildningen.

Frågan är också hur man skall kunna nå alla föräldrar. I motionerna framförs vissa förslag t.ex. att ämnet föräldrakunskap skulle kunna ingå i värnpliktstjänstgöringen, vidare att man, eftersom flertalet föräldrar uppsöker barnavårdscentraler, skulle kunna göra besöken obligatoriska och knyta en obligatorisk föräldrautbildning till dessa centraler, kanske även till barnstugorna. Jag är övertygad om att det finns många förslag till en föräldrautbildning som skulle kunna prövas. I Göteborg hölls förra veckan ett symposium för läspedagoger från de nordiska länderna med flera hundra deltagare. Där slog man i ett uttalande fast att föräldrarna i Norden får en viss undervisning i barnens kroppsliga vård men inte i fråga om deras intellektuella och känslomässiga träning. Föräldraskolningen hör till de bästa investeringar som ett samhälle kan göra. Jag håller verkligen med om och understryker vad som sagts i det uttalande som symposiet gjorde. Men vem skall ta ansvaret för denna utbildning? Förra veckan var föräldrar till narkomaner samlade utanför riksdagshuset, och jag talade med några av dem. Alla dessa föräldrar vitsordade att de hade känt det som en stor brist att de inte fått någon pedagogisk eller psykologisk utbildning. »Kanske jag kunde ha hjälpt mina barn, om jag förstått dem i tid», yttrade flera föräldrar. I dagens Sverige utbildas man till mycket men inte till den absolut viktigaste uppgiften: att vara förälder. Det är ju i alla fall föräldrarna som har det största ansvaret när det gäller att fostra barnen. Vi skall observera att i vårt samhälle fostraruppgiften blir allt svårare och ansvarsfullare. Därför, herr talman, vidhåller jag mitt yrkande om utredning och yrkar bifall till motionerna I: 188 och II: 214.

Herr talman! Jag ber att liksom fru Frenkel få yrka bifall till motionsparet 1:188 och II: 214, eftersom motionerna uppenbarligen endast till hälften blivit behandlade i utskottet. Jag skulle vilja säga ett par ord om vad föräldrautbildning egentligen innebär och vad samhället kan göra på detta område. Det är klart att föräldrautbildningen i mycket liten grad innebär att i föräldrarnas huvuden stoppa en kateketisk samling enkla vetenskapliga fakta. Ingen handbok i potträning har någonsin hjälpt någon enda förälder i någon konkret situation.

Detta är vad som behövs när man har små barn, och vi tycker att det mycket väl skulle kunna ingå i barnavårdscentralernas verksamhet. För tonårsföräldrarnas del behövs en annan och helt ny utbildning. Framför allt är det nödvändigt med det psykologiska stödet av att få tala med folk med samma svårigheter. Tonårsföräldrarna har ofta mycket besvärliga problem och behöver t.ex. hjälp att acceptera detta att så många av dem misslyckas, trots den stora moraliska satsning som de flesta föräldrar ändå gör när det gäller deras barn, och trots de oerhörda krav som föräldrarna ofta ställer på sig själva. I den mån psykologisk rådgivning och utbildning kan åstadkommas anser vi att sådan samhällsservice bör tillhandahållas föräldrarna i mycket större utsträckning än nu. I motionerna begär vi i första hand en utredning om hur detta skulle kunna ske. deles viktig, och i det här sammanhanget vill jag beklaga att den numera skall kallas socialkunskap i stället för familjekunskap. Det är emellertid nödvändigt att inrikta sig både på de vuxna föräldrarna och på de unga som snart skall bli föräldrar. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag på nytt bifall till motionerna.

Herr talman! Frågan om föräldrautbildning behandlades också av förra årets riksdag och liksom då var utskottet helt överens med motionärerna om betydelsen av vad som i motionerna menas med sådan utbildning. Utskottet räknar med att denna fråga kommer att röna allt större uppmärksamhet och utskottets skrivning är därför positiv. Jag har inte heller någon anledning att polemisera mot de två föregående talarna, eftersom det inte finns några delade meningar om betydelsen av denna utbildning. Av det yttrande som skolöverstyrelsen i fjol lämnade med anledning av motionen framgår att skolöverstyrelsen är intresserad av föräldrautbildning. Utskottet förutsätter att utbildningsmyndigheterna uppmärksammar behovet av dylik utbildning och vidtar erforderliga åtgärder. Däremot anser utskottet inte att riksdagen nu bör ta ställning till de detaljerade riktlinjer som anges i motionerna.